Herr talman! Jag vill gärna betyga att det vid behandlingen i utskottsavdelningen av denna fråga inte rådde några delade meningar om att detta var ett ändamål som behövde prioriteras. På regeringshåll har man naturligtvis vid de allra flesta tillfällen möjlighet att skylla på den ekonomiska situationen och på att det finns angelägnare ändamål att prioritera, men jag har själv den känslan att detta är en prioritering som samtidigt är en investering av betydande värde. Jag tror att vi i och med att vi kan öka vår handel med utlandet kanske kan underlätta lösningen av åtskilliga problem inom vårt land, som i och för sig kostar en hel del pengar, bl.a. lokaliseringspolitiken och de bidrag som genom arbetsmarknadsstyrelsen i olika former måste ställas till förfogande. Jag vill också gärna bekräfta att vi är tacksamma för den miljon som vi fick till julklapp under behandlingen av ärendet.

Jag tror därför att det skulle främja möjligheterna att öka vår utrikeshandel, om man ger det bidrag som reservationen föreslår. Jag tror det är en investering som skulle kunna ge god avkastning. Låt mig vidare säga att denna medelstilldelning för gemensamma framträdanden på olika internationella mässor i utlandet har givit ett mycket positivt resultat. Den har fått det goda resultatet att den mindre och medelstora industrin i stor utsträckning har kunnat slå sig ihop — 20—530 eller 40—50 olika företag — och uppträtt som en enhet och därigenom fått bättre möjligheter att hävda sig.

Dessa behövde inte leta efter utställarna på samma sätt som de tyvärr måste göra med de svenska utställarna på den mässan. Vi har alltså betydande investeringar att göra även i fortsättningen för att komma i nivå med andra och även litet före, vilket ur konkurrenssynpunkt kan vara nödvändigt.

Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort. Jag har i sak ingenting att tillägga till vad utskottets talesman har framfört. Men jag vill understryka att det glädjande nog inte råder några delade meningar här om betydelsen av denna verksamhet. Det har också tagit sig uttryck i att detta anslag oavbrutet sedan 1962 har räknats upp med belopp som vida överstiger vad man kan finna under många andra anslagsrubriker i statsverkspropositionen. Här råder inga delade meningar. Vad debatten egentligen rör sig om är frågan om ett anslag på 8,5 miljoner — jag räknar nu de medel som ställs till förfogande från fonden och även de 60000 kronorna till Småindustrins exportbyrå utöver de 8,5 miljoner som anvisats på detta anslag — bör utgå eller ytterligare 500 000 kronor. De pengarna skulle givetvis också finna sin goda användning, men det är ändå en väsentlig ökning av de tillgängliga resurserna som på detta sätt kommer till stånd. Det vill jag att kammarens ledamöter skall observera. Det är få anslag i denna budget som har rönt en så välvillig behandling som just detta. Slutligen, herr talman, vill jag säga att jag inte förstår reservanternas resonemang om Osaka och Montreal. Utskottets talesman påpekade ju att 1,5 miljon kronor blir lediga därför att medel inte längre tas i anspråk för världsutställningen i Montreal. Den summan ingår i år i anslagsbeloppet och kan därför disponeras för Osakautställningen. Beloppet kommer att finnas kvar efter nästa år också och kan, då det ej längre behöver användas för att fullfölja det åtagande som vi gjort i det nordiska samgåendet för ett gemensamt utställningsframträdande i Ja pan frigöras för andra ändamål. Jag kan därför över huvud taget inte förstå logiken i reservanternas uppfattning på den här punkten.

Herr talman! Jag kan i stort instämma i herr Nymans anförande, när han pläderar för effektivare konsumentupplysning och ökad varuinformation. Vi finner att många goda synpunkter har anförts i de redovisade motionerna, och vi har i en av reservationerna också föreslagit att motionerna skulle lämnas till den sittande konsumentutredningen. Centerns representanter har emellertid inte redovisat någon mening som avviker från utskottets i fråga om anslagskraven. Vi biträder alltså därvidlag utskottsmajoriteten. Det är endast i ett avseende som vi har ett särskilt yrkande, nämligen i frågan huruvida regeringen bör ta initiativ till bildandet av ett organ för samråd mellan näringslivet och konsumenterna, en fråga som ju också har aktualiserats i motioner under denna punkt. Vi finner det vara ett intressant uppslag som bör prövas. Det bör befrämja uppnåendet av en rätt vald produktion till lägsta priser för konsumenterna om det sker ett fortlöpande samråd mellan producenter, handel och konsumenter. Vi finner dock knappast att det är möjligt att riksdagen med en gång ger Kungl. Maj:t direktiv till bildande av ett sådant samrådsorgan. Förslaget bör i stället enligt vår mening prövas allsidigt, och detta kan lämpligen göras av den sittande konsumentutredningen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 4a och reservation 5.

Herr talman! Till den här punkten har fogats fyra reservationer av folkpartiet och centern. I den första reservationen, som folkpartiet är ensamt om och som herr Nyman nyss yrkade bifall till, begärs kostnadsökningar till detta avsnitt på 2 595 000 kronor. Det är summor som i allt väsentligt överensstämmer med verkens petitaframställningar. Majoriteten har inte kunnat biträda dessa förslag, bl.a. därför att frågorna befinner sig under utredning och därför att utredningsresultatet, åtminstone i de väsentliga delarna, beräknas föreligga innevarande år. Utskottet understryker emellertid det angelägna i att utredningens tidsplan hålls. Men självfallet — och det kanske man inte skall dölja — spelar det kärva budgetläget in även när det gäller detta avsnitt. Det är kanske inte helt oväsentligt för konsumenten hurudan budget politiken är. En budgetpolitik som tar sikte på att begränsa kostnadsstegringarna kan kanske ha väsentlig betydelse för konsumenten och i viss mån uppväga de nackdelar som kan uppstå genom att exempelvis dessa organ inte får ökade anslag. I motionerna framförs vidare, som vi nyss har hört, krav på ett organ för samråd mellan näringsliv och konsumenter. Utskottet har inte kunnat gå med på vare sig ett direkt beslut här i frågan eller, som centerpartiet Öönskar, hänskjutande av densamma till den sittande utredningen. Detsamma gäller folkpartiets önskemål i en av folkpartireservationerna att de synpunkter och förslag — det är åtskilliga sådana — som framförs i partiets stora motion skall överlämnas till utredningen. Enligt utskottet skulle det vara mindre lämpligt att nu binda vare sig riksdagen eller utredningen på detta sätt. Dessutom kan man väl ifrågasätta om det är så lämpligt med hänsyn till att utredningen avser att avsluta sitt arbete under innevarande år och alltså nu bör vara inne i slutskedet. Att man på detta sätt skulle hos utredningen göra nybeställningar måste väl leda till att arbetet fördröjs och att genomförandet av de förslag som uppenbarligen inte minst reservanterna framför också skulle fördröjas. Vi menar alltså att man i det avseendet inte skall villfara reservanternas önskemål. Med de anförda synpunkterna ber jag, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Jag ämnar inte upprepa vad jag i remissdebatten sade om konsumentupplysning och konsumentforskning, ty det lär väl inte göra större intryck på kammaren nu än det gjorde då. Det var för övrigt ungefär lika tomt i kammaren då som det är nu. Men jag kan inte underlåta att göra några kommentarer till herr Peterssons försvar för utskottets inställning i denna fråga. Det är alldeles självfallet att en skickligt förd budgetpolitik är till förmån för konsumenterna, det behöver man inte ens påpeka. Men jag tycker att det är litet långsökt att sedan påstå att detta inte skulle rimma med en ökad konsumentupplysning. Det kan inte vara någon motsatsställning där. Så förfärligt stora summor gäller det inte att man behöver föra in budgetresonemanget på det sättet i diskussionen. Skall vi vänta på att konsumentutredningarna blir färdiga, då lär vi få vänta, om det inte blir någon ändring i regeringens utredningspolitik. Detta är väl den elfte, om det inte är den tolfte utredningen som har haft konsumentupplysning och konsumentforskning på sitt program, sedan vi över huvud taget började diskutera den här frågan i riksdagen. Dessa utredningar har en benägenhet att yngla av sig, som väcker betänkligheter inför vad som skall ske i framtiden. Det finns ingenting som säger att inte också denna konsumentutredning följs av en ny utredning. Att man då skall behöva strypa åt anslagen till de konsumentorganisationer som onekligen tillkommit som följd av dessa utredningar — det vill jag inte alls förneka — tycker jag är både opraktiskt och mycket olyckligt för konsumenterna. Jag skulle vilja framhålla att statsrådet Lange själv har sagt att den utredning vars resultat vi nu väntar på inte får hindra att befintliga konsumentorgan och deras upplysningsverksamhet tillgodoses. Jag tycker att det är fullt naturligt att de under tiden får tillräckliga medel att fortsätta sin verksamhet — det har de inte nu. Om man hör efter hos konsumentinstitutets och prisoch kartellnämnden får man höra att strypningen av anslaget verkligen är till stort men för deras upplysningsverksamhet, och det är enligt min uppfattning mycket olyckligt för konsumenterna. Konsumentinstitutet saknar tjänster för forskare som verkligen kan driva fram undersökningsresultat, och utan undersökningsresultat har man ingenting att upplysa konsumenterna om. Detta gäller också för de andra organen. Vad varudeklarationsnämnden beträffar är det enligt min uppfattning särskilt olyckligt att den inte har tillräckliga medel för att bedriva dels ett nordiskt samarbete och dels ett internationellt samarbete, vilket skulle förhindra en dubblering av arbetet och betydligt förenkla detta.

Detta kan i framtiden inte vara nyttigt. Vad som behövs är just att man samarbetar till fördel för konsumenterna och inte stannar i en motsatsattityd som tycks vara fallet just nu. De antydningar som gjorts om konsumentutredningens framtida förslag, nämligen ett statligt konsumentverk, är man inte särskilt benägen att önska sig. Jag tror inte att det i en marknadshushållning och med en fri konkurrens skulle vara till förmån för konsumenterna att vi skulle få ett dylikt konsumentverk. Detta är naturligtvis en fråga som man kan diskutera när förslaget väl ligger på riksdagens bord, men ingen har dementerat ryktena, och därför har jag velat kommentera dem med dessa ord. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till denna punkt.
Herr talman! I årets remissdebatt hade jag i andra kammaren tillfälle att utveckla min principiella syn på konsumentens ställning i ett samhälle som undergår så snabba förändringar som fallet är med vårt. Trots att tiden lider skall jag ändå tillåta mig att återge ett litet avsnitt som även sätter in den av mig tillsatta utredningen i dess rätta sammanhang. Jag sade att statsmakterna måste inrikta ansträngningarna att ställa de resurser till förfogande och sätta de vapen i händerna på konsumenterna som gör det möjligt för dem att aktivt påverka priser, varudistribution och produktutveckling. Jag erkände att en del hade gjorts, men jag menade att det fanns plats för och behov av reformer. Den i fjol tillsatta konsumentutredningen, det betonade jag då, har till uppgift att företa en ingående och allsidig granskning av snart sagt hela fältet av konsumentfrågor och den problematik som vi här möter. Den prövar bl.a. frågorna om effektivare samordning av konsumentupplysningen och om varors egenskaper och priser. Nya organisationsformer kan därvid visa sig erforderliga. Vad vi emellertid först behöver är ett underlag för en diskussion om de bärande principerna för effektiva åtgärder på konsumentområdet. Vi måste utforma en progressiv konsumentpolitik som verkligen ställer konsumenten i centrum, och det är naturligtvis, tillade jag, inte gjort i en handvändning. Jag har ändå hemställt till utredningens ordförande att åtminstone delförslag skall kunna föras fram i sådan tid att de kan föreläggas nästa års riksdag. Alltnog, man kan inte komma ifrån denna problematik och bara säga att det går att göra reformer. Enligt min övertygelse måste man se över hela området. Jag skall emellertid inte fördjupa mig i detta utan bara tillägga att jag då hade tillfälle att till min glädje konstatera att bland annat folkpartiets intresse för dessa frågor var ett helt annat än det jag många gånger mött under min tid som handelsminister och då jag haft anledning att framlägga förslag.

Det kan fru Hamrin-Thorell få bekräftat, om hon läser herr Kollbergs anförande i riksdagsprotokollet från det tillfället. Men jag är glad över att folkpartiet i någon mån har nyktrat till på detta område. Man skall därför inte framställa det som om utvecklingen stått alldeles stilla. I själva verket har de sammanlagda anslagen för dessa ändamål sedan åren 1965/66 ungefär fördubblats.

Utvecklingen står inte ens nu stilla, fru Hamrin-Thorell. Jag kan nämna att sedan 1959/60 har personalstyrkan hos t.ex. näringsfrihetsombudsmannen ökat från tio till tjugo. Statens prisoch kartellnämnd hade cirka 100 personer 1959 60 och 90 i dag osv. Anslagen har nära nog ökat oavbrutet, låt vara att takten inte varje år varit densamma. De personella resurserna har förstärkts undan för undan. Vi står alltså inte stilla, men vi har ett behov av att få en total översyn, som ger oss en grundval för en konsumentpolitik som inte bara passade för 1950-talets samhälle utan i stället för det samhälle som vi får leva i under 1970-talet. Alla önskemål om att ge tilläggsdirektiv till den sittande utredningen är i och för sig värdefulla, men de är också ganska obehövliga. Jag har nämligen förvissat mig om att utredningen bland annat sysslar med dessa frågor. Jag saknar därför förståelse för att man reservationsvis framför ett yrkande om att utredningen bör få något slag av tilläggsdirektiv. Det är obehövligt, ty utredningen sysslar som sagt redan med dessa problem.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av fru Hamrin-Thorells påstående att jag ställde budgetpolitiken emot denna anslagsframställning. Det gjorde jag faktiskt inte, utan jag framhöll att även om man kanske inte kan villfara verkens önskemål i fråga om höjda anslag, så kan ändå budgetpolitiken som sådan ha en viss betydelse för konsumenten. Jag skall här ur en ledande artikel i tidningen Vi med rubriken »Konsumenten i budgeten», där man behandlar dessa frågor, ta mig friheten citera ett avsnitt som jag tycker understryker dessa synpunkter. Man säger där som sammanfattning av ledaren: »Det ur konsumentsynpunkt värdefullaste i årets statsverksproposition är kanske ändå, att statsmakterna äntligen tycks ha fått ett fast grepp om kostnadsoch prisutvecklingen inom vårt ekonomiska liv. Trots att lönestegringen 1968 var lägre än 1967, påpekar finansministern, ökade hushållens disponibla realinkomster med 3,5 procent mot knappt 2,5 procent året därförut. Det är framför allt den låga takten i prisstegringarna som förklarar denna gynnsamma utveckling. Under 1969 räknar man med en fortsatt utveckling av samma glädjande slag. Man förutser en prisuppgång som stannar vid 2 procent samtidigt som man väntar sig en volymmässig konsumtionsökning på 3 procent, en fortsatt rekordhög bostadsproduktion, en 4 procentig ökning av näringslivets investeringar och en exportökning på 7 procent. Det är en ljus bild som tecknas av ekonomin i välståndslandet Sverige. Den är ljus, inte minst därför att utvecklingen ger ökade praktiska möjligheter till effektiva insatser för de svaga i samhället — för dem som drabbas av sjukdom och handikapp, för dem som blir offer för strukturrationaliseringens arbetslöshet, för de resurssvaga konsumenterna. Och inte minst till större insatser för de fattiga folken. Årets statsverksproposition är sålunda uttryck för en sund ekonomisk politik, präglad av socialt ansvar.

Herr talman! Jag vill inte alls förneka att anslagen till konsumentupplysning har ökat, men de har inte ökat tillnärmelsevis så snabbt som utbudet av varor på marknaden och inte heller lika snabbt som reklamen. Det fordras ännu mer av upplysning och kunskaper hos konsumenterna för att klara den nuvarande situationen.

Jag tror att man hade vunnit åtskilliga års tid om riksdagen följt det förslag som vi den gången förde fram. Men då passade det inte. Det är väl att det så småningom ändå kom till stånd en sådan kartläggning. De undersökningar som punktvis gjorts under de mellanliggande åren har naturligtvis i och för sig lett till vissa positiva resultat, det vill jag inte förneka. Men jag tror att det — som statsrådet nyss sade — är nödvändigt att göra en kartläggning över hela fältet. Jag håller med statsrådet om att konsumenterna behöver ha vapen i händerna och resurser för att kunna träffa sitt val i ett sådant överflödssamhälle som vårt. Det är därför vi önskar en snabbare utbyggnad av verksamheten i de organ som redan nu finns. Precis som herr Nyman erinrar jag mig den ledare i tidningen Vi som var nog så frän mot det förslag som lagts fram på konsumentupplysningens område.

Herr talman! Den blomma som jag överräckte till folkpartiet skall jag inte ta tillbaka, men det väsentliga i mitt anförande var ändå påpekandet att kravet på ett tilläggsdirektiv till utredningen var helt överflödigt. Jag har sagt det redan förut. Om jag vore i herr Nymans kläder skulle jag helt enkelt säga, med det erkännande han här gjorde, att det kravet tydligen var överflödigt och inte behövdes, och jag skulle därför avstå från att yrka bifall till reservationen. Men det får bli hans sak vad han gör. Jag vill slutligen endast säga till fru Hamrin-Thorell att det inte är fråga om att bara ge resurser. Man måste även veta hur man skall få den effektivaste användningen av dem. Som situationen ser ut i dag vet vi inte det. En ny konsumtionspolitik som ger konsumenterna större möjlighet att direkt påverka produktion, näringsliv och varudistribution är vad denna statliga verksamhet bör ta sikte på, och dit har vi ännu inte kommit. Jag hade inte ansvaret för vissa av dessa frågor 1963, varudeklarationsnämnden, konsumentinstitutet, och jag kommer faktiskt inte ihåg om folkpartiet då yrkade på en utredning. I dag verkar det nästan som om man finner en sådan överflödig — vi skall i stället bara öka resurserna. Det vänder jag mig emot.

Herr talman! Vi skall nu diskutera idrottsanslaget. Att kammaren samtidigt töms litet häftigt beror inte på något bristande intresse för idrotten utan snarare tvärtom. TV-sändningen från ishockeymatchen Sverige—Tjeckoslovakien är inte helt klar ännu, men om jag är riktigt underrättad, leder vi med 2—0, och det lär bli slutresultatet! Alltnog, anslaget till fonden för idrottens främjande har under en följd av år visat en mycket jämn ökningstakt. Årets statsverksproposition anvisar ett belopp av 33 375 000 kronor för avsätt ning till fonden, vilket för idrottsrörelsens del innebär den vanliga ökningen med 3 miljoner kronor. Idrottens egna anslagsäskanden har däremot under årens lopp visat en högst väsentlig stegring. Inför budgetåret 1966/67 begärdes ett anslag som endast med cirka 1 miljon kronor översteg det av departementschefen senare anvisade. Klyftan mellan redovisade behov och beviljade anslag har dock ständigt ökat, och för budgetåret 1969/70 har departementschefen anvisat ett anslag som underskrider det begärda anslagsbeloppet med 7 miljoner kronor. En närmare granskning av de begärda anslagsökningarna ger vid handen att dessa främst föranletts av kravet på ökade resurser till de olika specialförbunden och till utbildningen av ungdomskonsulenter och instruktörer. De senaste årens betydande utveckling på idrottens område har enligt idrottens samarbetsnämnd bidragit till att starkt öka behovet av nya resurser i dessa avseenden. Under det senaste året har Riksidrottsförbundet noterat en nära nog 20-procentig ökning av den samlade medlemskadern. Det samlade medlemsantalet uppgick 1968 till 2 271 209. över hälften av medlemmarna är i åldrarna 12— 24 år. Eftersom totala antalet ungdomar i dessa åldrar ej uppgår till stort mer än 1 300 000, måste detta, även om dubbla medlemskap torde förekomma i relativt hög utsträckning, betraktas som ett mycket gott belägg för ungdomens stora idrottsintresse. På senare år har idrotten dessutom kommit att spela en allt större roll för de handikappade och för stora grupper pensionärer. Att idrottsrörelsen sett sig föranledd att under årens lopp begära väsentligt ökade anslag ter sig mot bakgrund av denna snabba utveckling naturligt. Om idrottens betydelse för den enskildes trivsel och allmänna välbefinnande torde ej heller några delade meningar råda. I själva verket torde idrotten i da gens läge ha ett ännu större värde än tidigare. I en tid när allt fler ungdomar faller offer för narkotikaoch spritmissbruk och allmän social missanpassning bör idrotten såsom en form av förebyggande ungdomsvård ges ett ökat stöd. Den enskildes behov av friluftsliv och idrottslig träning blir också generellt sett större i ett samhälle som går i riktning mot en ökad naturoch miljöförstöring och ett ökat stillasittande, inte minst i det dagliga arbetet. Mot denna bakgrund är det uppenbart att idrottsanslaget bör ökas avsevärt. Skälen härför, som jag nu i korthet redogjort för, är närmare utvecklade i en fyrpartimotion med nr 659 i denna kammare och nr 763 i medkammaren. I dessa motioner erinras bland annat om att departementschefen i statsverkspropositionen uttalat, att 1965 års statliga idrottsutredning beräknas bli färdig i år och att den kan komma att påverka anslaget till idrotten först budgetåret 1970/71. Vid 1968 års riksidrottsmöte meddelade emellertid utredningens ordförande att utredningen har för avsikt att föreslå att det årliga statliga stödet till idrotten gradvis skall höjas från nuvarande cirka 33 miljoner till cirka 100 miljoner kronor vid slutet av en 5-årsperiod med början budgetåret 1970/71. Med hänsyn härtill hade det varit naturligt med en större ökning av idrottsanslaget redan budgetåret 1969/70 för att möjliggöra för idrottsorganisationerna att redan under detta budgetår väsentligt vidga sin verksamhet. Vi motionärer har föreslagit en höjning av det i propositionen föreslagna beloppet med 2 miljoner kronor. Statsutskottets majoritet avvisar helt detta förslag, medan en minoritet bestående av utskottets samtliga borgerliga ledamöter i reservation tillstyrker en uppräkning med 1/2 miljon kronor. Det är onekligen ägnat att väcka förvåning att statsutskottet med kännedom om idrottsutredningens kommande för slag och de offentliga diskussioner i anslagsfrågan som har förekommit vid de senaste riksidrottsmötena kan beteckna den av Kungl. Maj:t föreslagna uppräkningen som kraftig. Anspråken på kraft förefaller onekligen blygsamma. Vi motionärer anser oss ha varit återhållsamma då vi begränsat vårt förslag till en höjning på 2 miljoner kronor. Genom en sådan höjning skulle dock kunna tillgodoses de mest angelägna behoven sådana dessa angivits av Riksidrottsförbundet och =:Korporationsidrottsförbundet. Dessa behov är främst ökat stöd åt ungdomsverksamheten, åt utbildningen av frivilliga ledare, åt planeringsoch projekteringsarbeten på Bosön och Lillsved samt åt specialförbundens och Korporationsidrottsförbundets lokalförbunds verksamhet. Vi beklagar naturligtvis att inte ens utskottsminoriteten kunnat stödja vårt modesta krav utan tydligen ansett sig nödsakad att begränsa uppräkningen till 1/2 miljon kronor. Sådant läget nu är får jag vädja till kammarens ledamöter att stödja denna reservation, i vilken bland annat understrukits behovet av ökade insatser för ungdomsverksamheten och för handikappidrotten. Samtidigt vill jag begagna tillfället framhålla angelägenheten av att 1965 års idrottsutredning med det snaraste lägger fram sitt med stort intresse emotsedda förslag. Innan detta föreligger tycks det nämligen inte vara möjligt att få till stånd någon rejäl höjning av det statliga idrottsstödet. Herr talman! Jag vet att många av ledamöterna i denna kammare är varmt idrottsintresserade och att många själva utövar idrott. Många av dem har för övrigt i olika grupper deltagit i motionsidrott just denna dag. De vet hur idrottsutövandet ökar trivseln och välbefinnandet och borde alla, oavsett partitillhörighet, medverka till att riksdagens beslut i dag blir sådant att det ger idrottsrörelsen ökade resurser för att tillgodose de mest aktuella behoven. Det är givetvis önskvärt att så många som möjligt av kammarens Övriga ledamöter följer dem. Under åberopande av vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till reservation 6 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! I förhållande till den stora anslutningen till idrottsutövandet är statsanslagen låga. Om det stora idrottsintresse som denna kväll dokumenterats av kammarens ledamöter också kunde ta sig uttryck i att högre anslag till idrotten beviljades, skulle det vara synnerligen glädjande. Höjningar av idrottsanslagen har gjorts nästan varje år, men eftersom utgångspunkten får anses ligga mycket lågt, har man relativt sett ändå inte kommit upp i några större belopp. Många gånger har betygats vilken stor betydelse idrotten har, och i dag vill jag särskilt understryka dess hälsofrämjande effekt. Utan tvivel är de två bästa medel vi har för att behålla vår hälsa rörelse och frisk luft. Herr Schött har redan sagt att idrottsutredningen beräknas bli färdig med sitt arbete i år. Det har också varslats om att den kommer att sikta på anslag som kanske går upp till 100 miljoner kronor per år. Om så blir fallet, hade det varit mycket lämpligt att riksdagen också i år tagit ett steg framåt och höjt anslagen. Det kan bli vissa svårigheter för idrottsorganisationerna att hastigt anpassa sig till kraftigt höjda anslag, och det hade alltså varit välbetänkt att höja mera i år. Den betydelsefulla hälsofrämjande motionsidrotten har behandlats i motionen, och det bör understrykas på allt sätt hur värdefull den är. Tävlingsidrotten skall inte klandras. Den är tvärtom viktig när det gäller att väcka intresse och sporra idrottsutövarna. Men det bör särskilt framhållas att motionsidrotten har en mycket stor bety delse. Den når ett mycket stort antal människor och borde därför främjas på alla sätt. Samtliga bidragsberättigade organisationer bedriver en starkt växande verksamhet för att genom motionsoch enkel tävlingsidrott aktivera medborgarna. Alla dessa organisationer har framhållit att den konditionsbefrämjande verksamheten är av stort värde och att de skulle behöva ökade anslag för att utbilda ledare för detta ändamål. I hela vårt land finns behov av motionsidrott, och många enkla anordningar skulle kunna göras. Jag tänker på idrottsplatser, som inte behöver vara så fina men som ändå finns tillgängliga, löpslingor där man kan gå eller springa, markerade skidspår och dylikt. Det är i hela vårt land en skriande brist på dylika anordningar. Många människor skulle säkert gärna utöva någon form av idrott, men de vet inte riktigt hur det skall gå till. De kan inte orientera, de känner inte till trakten och ger sig helt enkelt inte ut. Det kunde göras en stor mängd enkla arrangemang för att motionsidrotten i större utsträckning skulle komma hela folket till godo. Också i detta sammanhang är ledarutbildningsfrågan ett av de stora problemen. Många har kanske viljan att ge sig ut, men de vet inte riktigt hur de skall göra. För detta ändamål borde det finnas ledare som inte behöver vara så kvalificerade, men ändå kunde verka som handledare och ge råd till människor som vill utöva idrott på detta sätt. Det har ofta sagts att sådant är uppgifter för kommunerna. Detta kan erkännas, men det är ändå så att staten tar hand om de inkomster vi får från idrotten — dvs. genom tippningen. Staten kan därför inte gärna undandra sig sitt ansvar utan bör på alla sätt uppmuntra landsting och kommuner att göra sitt bästa för att få ytterligare idrottsplatser. Det borde vara en gemensam insats från staten, landstingen och primärkommunerna att göra ännu mera för idrotten. Om man skall värdera den hälsofrämjande effekten, behöver man bara erinra om att sjukvården nu kostar sex å sju miljarder totalt per år. Det är en försvinnande liten del av detta belopp som vi ger till vad jag skulle vilja kalla friskvård. Man skulle säkert kunna förebygga många av de sjukdomar som nu uppkommer om man såg till att folk fick rörelse och kom ut i frisk luft. Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord i ett annat avseende som också har en viss aktualitet. Idrotten har även en nykterhetsfrämjande effekt. Därvidlag kan jag vänta mig vissa protester. Men 1944 års nykterhetsutredning konstaterade redan att så var fallet, och därför har vi också i det avseendet satsat på idrotten. Varje idrottsman som är aktiv vet att idrott och alkohol inte passar ihop. Mycket förnämliga svenska idrottsstjärnor har gjort uttalanden som varit utmärkta föredömen för de yngre. Jag vill inte bestrida att det finns undantag — ett sådant förekom bara för kort tid sedan då ett lag vann svenskt mästerskap och enligt min uppfattning visade en så total brist på omdöme att det inte kan annat än brännmärkas. Att dricka något som man förebär vara champagne inför TV-publiken och på idrottsplatsen vittnar om oändlig dumhet och fullkomlig brist på humor. En sådan humor tror jag inte att svenska folket förstår. Men detta är undantag. I de flesta fall är våra idrottsmän utomordentligt goda exempel för ungdomen. Det är starkt motiverat att vi höjer anslaget. För dagen har vi inte gått långt, utan det är en ganska ringa höjning vi föreslagit. Den borde dock komma till stånd. Det är min förhoppning att vi skall kunna ta ett verkligt krafttag för idrotten i och med att idrottsutredningen framläggs. Nu ber jag att få ansluta mig till det yrkande som framställts av herr Schött.

Herr talman! Debatten om anslaget till fonden för idrottens främjande sönderfaller i två delar, en ekonomisk del och en boxningsdel. ker jag att det finns all anledning att med tillfredsställelse notera att idrottsanslaget enligt Kungl. Maj:ts förslag nu kommer att höjas med 3 miljoner kronor och, som utskottet säger i sitt utlåtande, har höjts med 25 procent under de två senaste budgetåren. Utökar man jämförelsen till att omfatta ännu ett budgetår, finner man att ökningen är 42 procent eller 10 miljoner kronor under de tre senaste budgetåren. Ökningen till idrottsorganisationerna blir nästan 4 miljoner kronor, om man medräknar de 900 000 kronor som innevarande budgetår använts för deltagande i olympiska spel. Ökningen till idrottsorganisationerna blir nästan dubbelt så stor som under innevarande budgetår, alltså en ökning från 2,5 till 4 miljoner kronor. I motionerna I: 659 och II: 763 sägs att departementschefens förslag innebär att ett med 2,9 miljoner kronor ökat belopp, jämfört med anslaget innevarande budgetår, ställs till idrottsorganisationernas förfogande. Detta belopp skall vara 4 miljoner kronor, alltså ytterligare över 1 miljon kronor. Motionärerna har inte medräknat den miljon som redan finns i innevarande års budget för Vålådalsanläggningen. Hela frågan om iniiktningen och omfattningen av samhällets stöd till idrotten är föremål för övervägande inom idrottsutredningen, som beräknas bli färdig under innevarande år såsom redan har sagts. Departementschefen vill i avvaktan på utredningsresultatet understryka önskvärdheten av höjda anslag till specialförbunden och behovet av att ge Riksidrottsförbundet och andra idrottsorganisationer ökade resurser för ledarutbildning. Med detta påpekande vill jag ha sagt att en mera omfattande debatt om idrottens ekonomiska problem lämpligen bör anstå till dess att utredningens resultat föreligger. Avsättningen till fonden för idrottens främjande under nästa budgetår innebär att man kan fortsätta med upprustningen av Vålådalen som igång sattes innevarande budgetår genom att ytterligare 1 miljon kronor av idrottsanslaget är avsett just för detta ändamål. Vad angår den andra delen, alltså boxningsdebatten, har vi som företräder utskottsmajoriteten den uppfattningen att idrottsrörelsen själv bör få avgöra på vilket sätt medlen skall disponeras. När nu statsutskottets majoritet i år liksom tidigare anser att Riksidrottsförbundet skall vara den instans som fördelar pengarna, så är det väl därför att vi litar på Riksidrottsförbundet och tror att det har de bästa kvalifikationerna att fördela anslagen. Idrottsrörelsen i vårt land har alltid varit fri och obunden i förhållande till statsmakterna. Den har känt sitt ansvar gentemot samhället, och samhället har haft förtroende för idrottsrörelsen. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Här har tidigare sagts att det inte tillkommit något nytt i denna debatt, och herr Jonsson sade nu senast att Riksidrottsförbundet torde vara den instans som bäst förstår hur anslaget bör fördelas.

Det nya som tillkommit är remissyttrandena över den promemoria som justitiedepartementet har skickat ut. Av dessa remissyttranden — de är sammanlagt 10 — framgår att 9 remissinstanser vill ha förbud mot all professionell boxning. Den som inte går direkt på förbud är Boxningsförbundet, och det kan man kanske förstå.

Om riksdagen med andra ord fortfarande finner att amatörboxningen skall få anslag. I Göteborg ägde i går en debatt om boxningen rum. I den debatten deltog idrottsläkaren doktor Gösta Carlsson, den man som tidigare hade hand om en av våra mest kända boxare. Carlsson sade att han ansåg att boxningen inte kan försvaras som idrott. Han ansåg att riskerna för hjärnskador vållade vid boxningsmatcher kan vara stora ännu 10—15 år efter att man har slutat boxas. Det är detta ständiga upprepande av misshandeln som han varnade för. Med tanke på den sena timmen skall jag fatta mig kort, men vill påpeka att det också hänt ytterligare ett par saker under den senaste tiden. Intill nyåret räknade man med 300 döda i boxningsringen. Efter nyåret har två personer till dött av skador i boxningsringen. Är det då försvarligt att Sveriges riksdag säger ja till anslag åt boxningen? Detta i ett ögonblick när justitiedepartementet har utarbetat förslag om förbud mot såväl amatörsom proffsboxning. Förslag som man visade upp vid Nordiska rådet med en viss stolthet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 7.
Herr talman! Jag skall fatta mig ännu kortare än den föregående talaren. Vi får tillfälle att återkomma till frågan om boxningens existensberättigande, fru Segerstedt Wiberg. Justitieministern skall lägga fram ett förslag till lag om förbud mot professionell boxning, och det blir alltså tillfälle att återkomma till denna problematik. Jag har talat om den så många gånger och skall inte uppehålla mig vid den nu. Jag vill framhålla att årets anslag till idrotten i runt tal innebär en höjning med 10 procent, dvs. tre miljoner kronor. Reservanterna önskar = ytterligare 500 000 kronor. Herr Schött talar om miljövård och allt möjligt annat. Jag vill bara erinra om vad som har skett under de senaste åren på idrottens område i fråga om anslag. Anslaget till Sveriges riksidrottsförbunds konsulentoch instruktörsverksamhet för ungdom har från budgetåret 1963/64 till innevarande budgetår ökat med 405 procent. Anslaget till handikappidrotten har år från år ökat. Om jag slår samman vad de döva får med vad de handikappade får så har anslagen mer än fyrdubblats under samma period. Det kan inte heller ha undgått herr Schött att anslaget till Korpidrottsförbundet ökade från 880000 kronor budgetåret 1963/64 till 2260 000 kronor innevarande budgetår. I årets statsverksproposition begärs nu ytterligare en ökning med tre miljoner kronor. Reservanterna föreslår därutöver alltså en höjning på 500 000 kronor. Det är den gamla politiken på detta område som på många andra områden, att vad man än gör så finns det alltid möjlighet att lägga ett litet överbud.

Herr talman! Varför gick inte handelsministern litet längre tillbaka i historien? Han förbisåg att det en gång i tiden fanns en plan för hur stor del av tipsmedlen som skulle gå till idrotten. Det kan också vara lämpligt att redogöra för hur den planen fullföljdes. Innan statsrådet Lange kom in i kammaren sade jag att om man startar från en låg utgångspunkt blir följden att man kan redovisa stora höjningar. Dessa baseras således på tidigare försummelser mot idrotten. Anslagen är inte på långt när tillräckliga. För att komma upp till ett anslag av 100 mil joner kronor, som vi hoppas, hade det varit befogat att föreslå ett betydligt större anslag än vad man har gjort.

Herr talman! Det skall villigt erkännas att idrottsanslaget har stigit under de gångna åren och att detta säkerligen till stor del har berott på statsrådet Langes stora intresse och förståelse för idrottsrörelsen. Det är dock onekligen trots detta så att anslaget på intet sätt motsvarar behovet, och detta är statsrådet. Lange helt säkert medveten om. Eftersom landshövding Frithiofson hösten 1968 presenterade det förslag som den statliga utredningen skall komma med, vilket innebär att anslaget räknas upp till 100 miljoner kronor under en femårsperiod, är det anmärkningsvärt att man inte kan få till stånd en större ökning nu. Man hade f. ö. i idrottskretsar räknat med att denna utredning skulle varit klar i sådan tid att den kunnat påverka den budget vi nu diskuterar. Statsrådet Lange skämtar litet här och tycker att 500 000 kronor väl inte är någonting att tala om. Nej, det är en mycket blygsam summa som reservanterna stannat för, och vi motionärer beklagar att de har nöjt sig med detta ringa belopp. Även vi har i avvaktan på utredningen velat vara återhållsamma och därför begränsat oss till ett förslag om en höjning på två miljoner kronor utöver departementschefens förslag. Medan jag har ordet vill jag än en gång vädja till statsrådet Lange att söka påskynda den sittande utredningen, så att vi med utgångspunkt från dess förslag kan få till stånd den lyftning av idrottsanslaget som är så utomordentligt angelägen inte minst med hänsyn till situationen på ungdomsfronten. Jag tror mig veta att statsrådet Lange själv gärna ser att detta anslag får en avsevärd höjning. Att hans möjligheter att få till stånd den behövliga höjningen är begränsade förstår man också. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservation 6.
Herr talman! Statsrådet Lange talade endast om den professionella boxningen, men departementspromemorian talar om två alternativ. I den särskilda promemoria som ställdes till Nordiska rådets förfogande påpekades att det fanns dessa två alternativ. Det heter där att »som skäl för boxningsförbud har anförts dels boxningens hälsofarliga beskaffenhet, konstaterad i den nordiska läkarkommitténs betänkande om boxningens medicinska skadeverkningar, dels boxningens förråande inverkan på utövare och åskådare. Dessa två skäl gäller både professionell boxning och amatörboxning>. Detta är alltså vad justitiedepartementet säger, och departementet har följdriktigt utarbetat även ett förslag till lag om förbud mot boxningen som sådan.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Schött och herr Bengtson att när jag har rekommenderat en anslagsökning på tre miljoner kronor, så anser jag naturligtvis att det beloppet under nuvarande förhållanden är tillräckligt. Det är alldeles självklart. Jag skulle gärna kunna gå tillbaka i historien, herr Bengtson, men jag skall inte göra det. Då skulle de svindlande procenthöjningar jag talat om bli ännu mer astronomiska — siffrorna talar sitt tydliga språk.

Herr talman! Det börjar bli sent, men jag skulle inte kunna gå hem med riktigt gott samvete utan att ha sagt några ord med anslutning till fru Segerstedt Wibergs anföranden och utan att ha vädjat till kollegerna här i kammaren att med sina röster stödja den reservation som går emot statsbidrag till varje form av boxning.
Herr talman! Jag tycker att statsrådet Langes senaste inlägg var ganska allvarligt. Om jag förstod honom rätt ansåg han att en höjning på tre miljoner kronor var tillräcklig. Han bedömde alltså att den summan skulle komma att täcka de föreliggande behoven. Det skall bli mycket intressant att följa detta ärendes vidare handläggning, när vi om ett år fått den statliga idrottsutredningen och den framlagt sitt förslag om en höjning upp till 100 miljoner kronor. Då om inte förr får väl statsrådet Lange tänka om i fråga om idrottens behov.
Herr talman! Jag tycker att herr Schött hör dåligt på vad som sägs i talarstolen. Han kanske lyssnar mest till vad han själv säger. Jag vill bara framhålla att jag har sagt att jag anser att anslaget i år är tillräckligt, och jag vill tillägga: inte minst i belysning av att vi har möjligheter att få en plan nästa budgetår. Jag hoppas att resurserna då skall vara större och prioriteringarna kunna göras på ett annat sätt. Men jag skulle — det förstår väl herr Schött — inte ett ögonblick kunna försvara något som jag inte själv anser vara en riktig avvägning, och det anser jag att det har varit under nuvarande förhållanden. Det har ingenting med ett ställningstagande till betänkandet från den sittande idrottsutredningen att göra.

Herr talman! Av de i runda tal 6 730 miljoner kronor som den åttonde huvudtitelns driftssida omfattar utgör det avsnitt som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 35 den dominerande delen eller i kronor räknat 4 360 miljoner kronor. Det är i stort sett den del av vårt utbildningsväsende som lyder under skolöverstyrelsen, och det handlar således här om anslagsgivningen till utbildningen upp till det gymnasiala stadiet. Utskottsbehandlingen har inte medfört särskiljande meningar mer än i ett par fall, men några punkter kan ändå förtjäna att kommenteras. Skolöverstyrelsen har i sina anslagsäskanden begärt att få inrätta sex konsulenttjänster. Endast en av dessa beviljas, och det gäller den välmotiverade konsulenttjänsten för hörselundervisning. Det betyder att konsulentorganisationen inte kommer att få den välbehövliga förstärkningen på sådana områden som ADB-utbildning, undervisning av utlandssvenska barn samt studieoch yrkesorientering. Det är speciellt bekymmersamt att det sistnämnda området inte blivit tillgodosett. Herrar Richardson och Nyman har också fäst uppmärksamheten på detta i en motion i denna kammare. Situationen är särskilt besvärlig i gymnasiet och fackskolan. 1964 års riksdagsbeslut om det nya gymnasiet baserades på det fria valets princip, men innehöll också en bedömning av hur elevfördelningen mellan de olika linjerna borde vara. Överensstämmelsen med den verkliga elevfördelningen har visat sig vara mindre god. År 1968 hade endast 9,8 procent av förstahandssökandena till årskurs 1 av gymnasiet anmält sig till teknisk linje mot beräknade 20 å 25 procent. Så sent som 1966 var andelen 20 procent. Även den ekonomiska linjen har betydligt färre sökande än vad man från olika utgångspunkter ansett vara en lämplig fördelning. Motsvarande ökning har skett av andelen förstahandssökande till humanistisk-samhällsvetenskaplig linje. Sedan läsåret 1967/68 har skolstyrelserna bemyndigats tillämpa en omfördelning av förstahandsönskemålen från eleverna så att minst 15—20 procent av kommunens gymnasieplatser tillfaller vardera den ekonomiska och den tekniska linjen. Vid övergången till årskurs 2 har vidare en avtappning från främst de tekniska och naturvetenskapliga linjerna skett. Det föranledde förra året skolöverstyrelsen att begära att få tillämpa samma kvoteringssystem i årskurs 2 av gymnasiet och årskurs 1 av fackskolan som alltså nu tillämpas vid inträdet till gymnasiet. Detta beviljades emellertid inte av regeringen. Som en konsekvens av detta tycker man att det ansvariga statsrådet skulle ha sett till att skolöverstyrelsen åtminstone får den förstärkning av konsulentorganisationen som styrelsen begärt för studieoch yrkesorientering. Ett av de bästa alternativen till en mer hårdhänt styrning av elevernas val av studieväg är såvitt jag förstår en förstärkning av studierådgivningen, Så har nu inte blivit fallet, och det tyder inte på någon påtaglig vilja att försöka komma ur den snedfördelning som nu är för handen. Till utlåtandet är fogad en reservation som rör läraruppsättningen vid lärarhögskolornas s.k. försöksoch demonstrationsskolor. Som namnet på skolorna anger skall där bedrivas pedagogiska och metodiska försök och demonstrationer. För att leda den verksamheten. har speciella lärartjänster inrättats, s.k. Up-tjänster. Tyvärr har sådana tjänster inte medgivits i övningsämnena musik, teckning och gymnastik på lärarhögskolorna för utbildning av lärare på lågoch mellanstadiet, men däremot på de lärarhögskolor som har utbildning av högstadielärare. Skolöverstyrelsen har alltsedan försöksoch demonstrationsskolornas tillkomst enligt min uppfattning argumenterat övertygande för att Up-tjänsterna i Övningsämnen behövs på samtliga försöksoch demonstrationsskolor. Det är en förutsättning, om man verkligen vill att dessa skolor skall infria de stora förväntningar som med all rätt har ställts på dem i undervisningens tjänst. Alla som har någon erfarenhet av klasslärarnas undervisningssituation vet att ämnena musik, teckning och gymnastik ställer alldeles särskilt stora krav på klassläraren i de fall då hon eller han inte har naturlig fallenhet för ämnena i fråga. Visserligen är klassläraren en mångsysslare av stora mått med rutin och träning att klara undervisningen bra även i de ämnen där intresset och fallenheten är mindre. Men finns sådana svackor i intresse och begåvning just i övningsämnena, ställs stora krav på den metodiska och pedagogiska uppläggningen, om inte undervisningen skall bli trist och i värsta fall rent plågsam för såväl lärare som elever. Det är därför viktigt att försöksoch demonstrationsskolorna även på lågoch mellanstadiet får ämnesspecialister i övningsämnena. Vi framförde det här kravet reservationsvägen även vid föregående riksdag. Det år som gått har, enligt vad jag fått mig bekant, givit sådana erfarenheter på berörda lärarhögskolor att vårt yrkande framstår som ändå mer motiverat i dag. Skolöverstyrelsen tycks ha funnit detsamma, eftersom styrelsen, som jag tidigare nämnde, återkommit även i år med äskande om tjänsternas inrättande. Herr talman! Herr Lidgard kommer att framställa yrkande i den här frågan, när föredragningen kommer till punkten 8. Ytterligare en punkt i utlåtandet vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på, nämligen den som gäller privatskolorna. Utskottet begärde som bekant redan förra året att Kungl. Maj:t med hänsyn till de svårigheter privatskolorna befinner sig i genom att inget besked givits om deras framtida status i skolorganisationen snarast skulle redovisa sin inställning till utlandsoch internatskoleutredningens = förslag = beträffande dessa skolor. Någon sådan redovisning har ännu inte givits.

Utskottet förväntar sig således, herr talman, ett snabbt besked från Kungl. Maj:t i den här frågan. högskolor från och med nästa budgetår borde inrättas en Up-tjänst som Öövningslärare vid grundskolan i vart och ett av ämnena musik, teckning och gymnastik.

Herr talman! Herr Wirtén har redan talat om vad jag skall göra här i talarstolen. Jag vet inte om jag missförstod herr talmannen, men jag tyckte att det sades att det här ärendet skulle behandlas punktvis. Herr Wirtén slirade ju över hela fältet, men jag är en fridsam man så jag fäster mig inte mycket vid det. Jag skulle ändå vilja komplettera herr Wirténs mycket vänliga uttalande om den motion som jag har väckt i detta ärende när det gäller de s.k. Up-tjänsterna med konstaterandet att det egentligen inte kostar så mycket att tillgodose reservationsyrkandet. Även om det enligt detta yrkande rör sig om 27 nya tjänster, betyder det inte en kostnadsökning som motsvarar alla dessa 27 tjänster. Undervisningsbehovet som sådant ökar nämligen inte, utan vad som blir en kostnad i den ena ändan blir en besparing i den andra. Jag förmodar, herr talman, att kammaren så här dags uppskattar att man inte yttrar sig alltför mycket. Jag skall därför göra som herr Wirtén sade och be att få yrka bifall till reservationen i denna fråga. Sedan ber jag att få återkomma vid nästa punkt där jag har anmält mig.
Herr talman! De Up-tjänster som nu är föremål för kammarens överläggning har ett visst samband med lärarutbild ningssakkunnigas förslag, som bland annat gick ut på att till lärarhögskolorna skulle knytas skolenheter för — och det vill jag betona — försöksverksamhet och utvecklingsarbete. Det är viktigt att man har detta klart för sig i diskussionen om dessa tjänster. De skolenheter som knutits till lärarhögskolorna har nämligen inget samband med de tidigare s.k. övningsskolorna. Dessa lärartjänster har tillkommit i syfte att vid skolenheterna skulle bedrivas som jag sade försöksverksamhet och utvecklingsarbete. Det är riktigt att skolöverstyrelsen har framfört förslag om 72 Up-tjänster för övningslärare vid lågoch mellanstadier. Kungl. Maj:t förde inte fram detta förslag till riksdagen. Numera ingår Up-tjänster för lågoch mellanstadierna i den så att säga allmänna lärarpotten. Utskottet avstyrkte framställningen i fjol. I år har också centerpartiet intagit en annan ståndpunkt än man gjorde i fjol och vill inte i år biträda framställningen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Som herr Wirtén redan har sagt är det som måhända tilldrar sig särskild uppmärksamhet av vad som anförts i utlåtandet beträffande privatskolorna det med skärpa uttalade önskemålet att man äntligen skall få ett besked från Kungl. Maj:t om Kungl. Maj:ts inställning till privatskolornas framtida öden. Egentligen är det förvånande att departementschefen inte redan har efterkommit det önskemål som uttalades från riksdagens sida på denna punkt förra året. Det kan nämligen inte förhålla sig på det sättet att departementschefen är helt okunnig om den ekonomiska situation som ett flertal av internatskolorna befinner sig i. Jag vet att huvudmännen för de aktuella skolorna vid olika tillfällen har tagit kontakt med utbildningsdepartementet och upplyst om hur situationen är. Förvisso är det inte så att dessa skolors ekonomi har blivit bättre under det år som gått sedan vi senast behandlade denna fråga. Till detta kommer ett annat bekymmer för privatläroverken. Den ovisshet som råder om skolornas framtida ställning har lett till att den personal som finns på skolorna, naturligtvis i ett klart och välmotiverat intresse, börjat se sig om efter andra tjänster. Jag har fått information om att vid en av de skolor som det är fråga om ett tiotal lärare har begagnat sig av möjligheten att söka tjänst på annat håll. Jag vet inte i vilken utsträckning de kommer att fullfölja sina ansökningar, men det är alldeles uppenbart att den relativt lilla personalkår som finns på skolorna inte tål en sådan åderlåtning. Det förefaller mig vara helt orimligt att skjuta på ställningstagandet i denna fråga från år till år. Situationen kommer sannolikt att bli den att när departementschefen väl är färdig att redovisa ett ställningstagande för riksdagen i denna fråga någon eller några av de berörda skolorna inte längre finns som organisationer. Om det gäller Restenässkolan, Solbackaskolan, Viggbyholmsskolan eller Grännaskolan kan jag inte säga, men den ekonomiska situationen är utomordentligt besvärande för dessa skolor. Det förefaller mig vara en nästan oanständig situation, som vi har svårt att acceptera, när lärarkåren på skolorna börjar diskutera om man av ideella skäl skall hålla skolan i gång med lärarlöner som ligger långt under gällande avtals. Så är förhållandet beträffande en av dessa skolor.

Herr talman! Tillsammans med representanter för socialdemokraterna och moderata samlingspartiet har jag väckt en motion rörande statsbidrag till lågoch mellanstadierna vid Höglandsskolan. Ärendet har varit före tidigare, även då med trepartimotioner, utan resultat. Jag är ledsen att detta ärende kommer upp till behandling så här sent, men jag måste ändå ta tillfället i akt att säga något om situationen, som egentligen är ganska underlig. Utskottet motiverar sitt avslag genom att erinra om att statsbidrag anses böra utgå till lågoch mellanstadierna vid privatskolor endast när alldeles särskilda skäl talar härför. Sådana skäl anser man inte föreligga här, och därför avstyrker man motionen. Det väsentliga skälet för bidrag till privatskolor måste vara, vilket också konstaterades vid 1964 års behandling av gymnasieorganisationen, att dessa skolor ger ett meningsfullt bidrag till det pedagogiska och skolorganisatoriska utvecklingsarbetet. De skolor som har någonting att komma med i detta avseende skall också stödjas av det allmänna. Beträffande de tio privatskolor i Stockholm som åtnjuter bidrag från det allmänna har den kommunala skolmyndigheten givit klarsignal för statsoch kommunbidrag till lågoch mellanstadierna vid tre, nämligen Höglandsskolan, Franska skolan och Kristofferskolan. Denna klarsignal gäller hela skolstadiet, från årskurs 1 i grundskolan till högsta årskursen i gymnasiet. Den kommunala skolmyndighetens ståndpunkt grundar sig på en bedömning av den speciella inriktningen av dessa tre skolor, Kristofferskolan med dess speciella undervisningsmetoder, Franska skolan med dess särprägel till förmån för franska språket och Höglandsskolan med dess hela skolstadiet omfattande försöksverksamhet. Beträffande Höglandsskolan finns synbarligen också med det momentet att den är geografiskt placerad i ett område där behovet är stort. För denna skola gäller att länsskolnämnden och skolöverstyrelsen tidigare tillstyrkt statsbidrag för hela skolan. I skolöverstyrelsens senaste yttrande, som måhända kan karakteriseras av en viss följsamhet till regeringens senaste avstyrkande av statsbidrag, framhålles bl.a. att elevvården beaktas vid Höglandsskolan och att en timme per vecka avdelas för klassens inre, gemensamma verksamhet. För skolan i dess helhet har dessutom anslagits en halv till en timme vid arbetsveckans slut. Kurator finns knuten till skolan. Praktiskt arbete och konstnärligt skapande intar en framskjuten plats i den försöksverksamhet som bedrivs vid skolan. Härigenom vill man försöka ge eleverna en god fritidsfostran. Den sedan flera år bedrivna försöksverksamheten med engelska fr.o.m. årskurs 2 måste betecknas som ett ytterst värdefullt tillskott till det pedagogiska utvecklingsarbetet i landet, fortsätter skolöverstyrelsen. Höglandsskolans införande av tyska på mellanstadiet, från vilket positiva erfarenheter rapporterats, innebär också det slag av pionjärarbete som är värdefullt vid den fortlöpande översynen av grundskolans läroplan. Skolan kan i många avseenden betecknas som en föregångsskola. Detta är alltså skolöverstyrelsens allmänna syn på Höglandsskolan, och den borde enligt min mening ha resulterat i ett upprepat tillstyrkande av Höglandsskolans framställning. Enligt tidigare beslut och enligt nu i statsverkspropositionen framlagt förslag kommer Kristofferskolan att åtnjuta statsoch kommunbidrag — bidragen från stat och kommun följer ju varandra — för samtliga skolstadier, Franska skolan fr.o.m. årskurs 5, men Höglandsskolan endast fr.o.m. årskurs 7. Det är en principiell skillnad som jag inte finner motiverad. Jag anser att alla dessa tre skolor borde ha statsbidrag för samtliga skolstadier, då den speciella karaktären respektive den omfattande försöksverksamheten = gäller skolorna i dess helhet. Jag skall inte närmare gå in på Höglandsskolans pågående och planerade försöksverksamhet utöver vad skolöverstyrelsen påpekat och jag nyss har återgivit. Jag skall bara helt kort beröra några små saker. För hela skolan pågår en intensiv verksamhet med dramatisk framställning och med röstvård. Jag vill även erinra om den av skolöverstyrelsen särskilt omnämnda verksamheten med klassens timme och fredagssamlingar. Jag tror att dessa aktiviteter betytt mycket för elevernas karaktärsdaning och säkerhet i uppträdande och för en utveckling av skoldemokrati i dess bästa bemärkelse. Det bör därjämte nämnas att Höglandsskolan till i höst ämnar — om vederbörliga tillstånd därtill ges upprätta en fackskola med estetisk specialisering med ämnet filmkunskap som grund. Antalet förstaoch andrahandssökande till denna speciallinje lär vara mycket stort. Med hänsyn till den sena timmen skall jag inte heller närmare gå in på ekonomin. Privatskolornas ekonomi har när det gäller ett visst slag av privatskolor redan berörts, och vad där sagts gäller också för Höglandsskolan. Jag har dessutom den uppfattningen — och jag tror att den är ganska riktig — att det för statsverket är avsevärt billigare att lämna bidrag till privatskolor, eftersom bidraget icke kommer att uppgå till det belopp som staten på olika sätt får lämna till den obligatoriska skolan, alltså till grundskolan. Jag beklagar att man inte här funnit någon större förståelse för den framställning som gjorts. Man kan fråga sig om en privatskola av det här slaget skall nödgas höja sina avgifter så mycket att den får karaktären av societetsskola. Jag skulle betrakta det som utomordentligt olyckligt. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den av mig, fru Hultell och herr Berglund avgivna motionen I: 481.

Herr talman! I reservationen vid punkt 13 upptas yrkandet i en fyrpartimotion nr 511 i denna kammare om statsbidrag till Restenässkolan ur förevarande anslag. Vid 1968 års riksdag förelåg samma framställning, som även I föreliggande motioner presenteras Restenässkolan ganska utförligt, och jag ämnar inte återge vad som redan kan anses föredraget. Men en passus i reservationen förtjänar att understrykas. Det heter där att »denna skola utan tvekan fyller ett stort behov i sin del av landet». Utan att spela ut andra och i den östliga regionen ganska talrikt förekommande internatskolor bör det ändå beaktas, att Restenässkolan har ett mycket gynnsamt läge i storstadsregionen kring Göteborg. Det är den enda internatskolan i detta folkrika område med dess goda förbindelser med utlandet. Att inte denna skola med tanke på lokaliseringen kommit att nämnas bland de tänkta riksinternaten verkade föga genomtänkt. Även om det i dag råder oklarhet om internatskolornas framtid, får det anses uteslutet att denna skolform helt slopas. Några måste väl ändå alltid finnas av olika skäl, och att en av dessa skulle vara lokaliserad till Västsverige anser vi motionärer självklart. Motståndet mot internatskolorna bottnar väl i föreställningen om dessa skolor som en mera exklusiv undervisningsform och kanske även skolmiljö. Men Kungl. Maj:ts inställning är ändå den, och det framgår av propositionen, att alternativet med renodlade internatskolor tills vidare bör finnas. Vad Restenässkolan beträffar har det ända från starten varit utmärkande för denna att eleverna utgjort ett tvärsnitt genom det svenska samhället. Skolan har bemödat sig om att hålla elevavgifterna så låga som möjligt och göra det möjligt för familjer med begränsade inkomster att placera sina barn där. Detta har under ett antal år skett till priset av personliga uppoffringar från lärarkårens sida. Skolan ger också vid intagningen företräde åt sökande som har dokumenterat behov av internatskola, t.ex. utlandssvenska barn, barn från splittrade hem samt barn som av barnavårdsnämnd, barnpsykiater eller kurator rekommenderats skolgång i internatskola. Från och med höstterminen 1968 omorganiserades skolan i fråga om grundskolans högstadium, och från och med höstterminen 1967 har Restenässkolan utvidgat sin verksamhet till att omfatta även gymnasium, Den sistnämnda anordningen är ganska intressant ur pedagogisk synpunkt. Gymnasiet utgör nämligen en kombination av lärarledd undervisning och självinspirerande studiematerial på hemorten eller i skolan. Nu seglar samtliga privatskolor i motvind — det har framhållits tidigare här i debatten. Många menar att privatskoleidén i princip inte skall stödjas av staten annat än i speciella fall. Men om statsbidrag uteblir eller blir så litet att elevavgifterna klaras endast av förmögna föräldrar, får dessa skolor en social slagsida. Herr Lundström betecknade dem som societetsskolor. Privatskolornas verksamhet har varit uppskattad av elever och föräldrar. Dessa skolor drivs till betydligt lägre totalkostnad per elev än det allmännas skolor. Trots att det allmänna har stordriftens fördelar har man ännu inte lyckats nedbringa driftkostnaden per elev tillnärmelsevis i nivå med den kostnadsram som de privata skolorna arbetar inom. 1957 års skolberedning, som ofta åberopas, ställde sig också ytterst positiv till de privata internatskolorna och fann det önskvärt att dessa fortsatte sin verksamhet, då de fyllde en ur det allmännas synpunkt viktig funktion. I ett frågesvar till herr Wirtén i januari månad detta år sade sig utbildningsministern inte kunna se någon avgörande skillnad mellan elevhem och internat. Men det är inte alla som delar den meningen. En viss kategori internatskoleelever — utlandssvenska barn och barn från splittrade hem — har inte möjlighet att över helgerna vistas i hemmen. Deras helgmiljö blir ett avfolkat elevhem. Här har just internat skolorna sin stora betydelse och uppgift. I samma frågesvar försäkrade också utbildningsministern att båda alternativen bör finnas åtminstone tills vidare, vilket kan vara värt att ta fasta på. Frågan om riksinternaten, deras antal och ställning inom svenskt skolväsen, underkastas nu Kungl. Maj:ts prövning. I avvaktan på besked får internatskolorna alltmer påträngande ekonomiska problem. Nu har statsrådet Palme utlovat att »tankeperioden» i utbildningsdepartementet inte skall bli alltför lång. Utskottet betonar också vikten av att Kungl. Maj:t snarast för riksdagen redovisar sin inställning till internatskolorna. Särskilt när det gäller Restenässkolan, som är stadd i snabb utveckling, är osäkerheten för framtiden förödande både i fråga om planering och arbetsro. Inte minst ur den synpunkten föreligger starka skäl för den förbättring av statsbidraget till Restenässkolan som en överflyttning av skolan från internatskoleanslaget till förevarande anslag skulle utgöra. I ett särskilt yttrande framhålles nödvändigheten av att Kungl. Maj:t beaktar internatskolornas ekonomiska svårigheter och framlägger förslag som gör det möjligt för dessa att fortsätta sin verksamhet. Det är ett positivt yttrande som vid en eventuell omröstning kan understrykas genom en anslutning till reservationen. Jag är för min del övertygad om att det från vårt håll blir en stark uppslutning kring reservationen vid punkt 13 som jag, herr talman, ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Herr Lidgard har på ett mycket drastiskt målande sätt beskrivit situationen för privatskolorna. När nu inte våra representanter återfinns under den speciella reservation som gäller för Restenässkolan så moti veras det av den skrivning som vi har enats om inom utskottsmajoriteten. Jag tror inte det är någon överdrift att påstå att utskottet har haft förståelse för internatskolorna i många år. För två år sedan tog utskottet eget initiativ till ett statsbidrag för att klara Grännaskolan. Utskottet har också med otålighet väntat på ett konkret förslag från Kungl. Maj:t. Förra året gjordes en formlig beställning. Den har inte villfarits i årets statsverksproposition, och utskottet har alltså nu med skärpa framhållit nödvändigheten av att Kungl. Maj:t omgående framlägger ett konkret förslag. Jag kan inte här uttala mig om hur Kungl. Maj:t ser på denna fråga. Men det är väl ingen överdrift att säga att utskottet har full förståelse för internatskolornas utomordentligt svåra situation och att utskottet med denna skrivning har gjort en konkret beställning att Kungl. Maj:t måtte framlägga ett sådant förslag att skolorna kan leva vidare på anständiga ekonomiska villkor. Under sådana omständigheter har moderata samlingspartiets representanter i utskottet funnit det icke vara speciellt nödvändigt att markera sin inställning med en anslutning till reservationen. Jag har självklart full förståelse för önskemål om anslutning till reservationen beträffande statsbidrag till Restenässkolan. Det är en utomordentligt förnämlig skola, välskött och behövlig. Vi har emellertid velat se frågan i ett större sammanhang gällande samtliga internatskolor, som i stort sett sitter i samma, mycket svåra dilemma. Jag anser den skrivning som vi har enats om i majoritetsutlåtandet vara så välmotiverad, att det finns skäl att vänta sig att Kungl. Maj:t redan till hösten framlägger ett konkret förslag. Analyserna är redan klara, det är egentligen bara det konkreta förslaget vi väntar på. Jag har, herr talman, velat säga detta som förklaring till den gemensamma skrivningen från utskottets sida, och jag vill betona den positiva inställning som jag tror är helt enhällig inom statsutskottets andra avdelning.

Herr talman! Här har nu mycket vältaligt ordats om privatskolornas nödvändighet, och jag vill bara säga att det är alldeles givet att alla människor inte är stöpta i samma form. Det kan naturligtvis vara svårt för vissa att infoga sig i de obligatorier som finns litet här och där, även på skolans område. Dessa privatskolor kan därför sägas ha en stor uppgift att fylla, särskilt då de drivs i form av internatskolor. Rent praktiska ting kommer också in i bilden. En del av dessa privatskolor utgör nämligen skolor för exempelvis utlandssvenskars barn. Det har förekommit motioner som allmänt berört dessa privatskolor, och som herr Wallmark nämnde innebär utskottets skrivning nästan en beställning av ett konkret förslag från Kungl. Maj:t. Denna skrivning får väl anses ha tillgodosett yrkandena i dessa allmänna motioner. Trots att utskottet i sin skrivning lagt in ett visst positivt uttalande för Restenässkolan, har vi dock inte ansett att detta var tillräckligt. Det är anledningen till att vi har fogat en reservation till utskottets förslag. Utskottet skriver visserligen om Restenässkolan att den präglas av uppslagsrikedom och modern pedagogik, men utskottet har ändå inte ansett sig kunna gå med på motionskravet. Jag skall inte göra någon närmare utläggning i frågan om Restenässkolan därför att en av motionärerna redan vältagligt har vittnat därom. Jag kan nämna att skolan har en prima utrustning och ger god undervisning, en undervisning som dock kostar 7 875 kronor per elev och år. Trots detta har skolan elever från olika samhällsgrupper. Givetvis skulle ett statsbidrag ändå göra det lättare för olika grupper att låta sina barn gå i en sådan skola. Därmed tror jag att jag har tillräckligt väl motiverat reservationen, och med tanke på vad motionären har anfört kan jag nu nöja mig med att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, som här har sagts tidigare, att utskottet i fjol gav till känna för Kungl. Maj:t att det var önskvärt att det snarast lades fram ett förslag för riksdagen om hur man i fortsättningen skulle ordna det för internatskolorna. Eftersom det nu inte har kommit något förslag i år, upprepar utskottet sitt önskemål i detta avseende. Vi är fullt medvetna om att det behövs en översyn här. Statsrådet nämner det också i statsverkspropositionen. Det är väl en del problem att ta ställning till, exempelvis frågan om i vilken form internatskolorna skall verka i framtiden. För att det inte skall uppstå något missförstånd vill jag emellertid säga att jag inte betraktar utskottsutlåtandet på det sättet att det innebär ett direkt ställningstagande för att internatskolorna skall vara kvar i nuvarande form. Det är inte det vi tar ställning till med vår skrivning, utan det är frågan om att Kungl. Maj:t snarast skall lämna ett besked, därför att vi har all förståelse för att det kan vara besvärligt för dessa skolor. Det kan vara besvärligt ekonomiskt, men svårast är kanske ovissheten om hur det skall bli i framtiden. Herr talman! Men det anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Härmed anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet från och med den 21 3 med anledning av utrikes resa för studier av situationen i Biafrakonflikten.